Fru talman! Massmedievåldets mera långsiktiga effekter och medverkan till brutalisering av samhället behandlas mer sällan. Kanske beror det på att mycket få människor erkänner att de påverkas av TV eller andra medier. Följaktligen tror de inte heller att andra gör det — vare sig barn eller vuxna. Genom forskning och studier har vi kunskaper om både massmedievåld och den mänskliga kommunikationens villkor i massmediesamhället. Några olika exempel på effekter av underhållningsvåldet. Den känsla som är lättast att märka är reaktioner med skräck, rädsla och ångest. Efter att ha sett en genomsnittlig kriminaleller skräckfilm i TV Det sker en påverkan till ett mer aggressivt beteende. En stor utredning som gjorts i USA konstaterar som sammanfattning av resultaten från hundratals studier och undersökningar bl.a.: ”Tittandet på våld i TV är mönsterbildande. Det kan under vissa omständigheter leda till att vissa barn blir aggressiva. Mängden våld spelar som väntat roll och även typen av våld. Våld som framställs som berättigat, våld som inte får några följder eller våld som får positiva följder kan ofta leda till aggressiva effekter. Osäkra och mindre harmoniska barn påverkas lättare än andra.” En annan allvarlig effekt av våldet är det som kallas tillvänjningseffekten. Omedvetet sker en tillvänjning som får oss att acceptera våldet som ett sätt att lösa konflikter. Medievåldet leder till en långsam avtrubbning inför våldet. Ju mer vi ser, desto mer våld krävs innan vi reagerar. Vår förmåga att ha medkänsla med andra försvagas. Allt fler börjar ana att denna avtrubbning är något av det allvarligaste som håller på att hända med vårt samhälle i dag. Det är inte ovanligt att det sker våldsdåd i vår omgivning som bevittnas av många människor utan att några ingriper. Förklaringen kanske ligger i denna avtrubbningseffekt. Vi reagerar inte medmänskligt. Underhållningsvåldet skapar en vrångbild av verkligheten. Det leder till felaktiga föreställningar om verkligheten och inger oro och fruktan. Detta var några kända effekter av underhållningsvåldet. Vi vet att barnen är storkonsumenterna. Vintertid ser 9—14-åringarna på TV 21 timmar i veckan. Vi vet också att otrygga och osäkra barn med dåliga sociala kontakter ser mer på TV än barn från trygga miljöer. De ser mer våldsprogram och påverkas mest. Det som ett barn upplever fastnar i medvetandet och påverkar det i dess fortsatta utveckling. Barn under 15 år som ser på video ser ofta skräck-, våldsoch porrfilmer. Många gånger är det föräldrarna som köper eller hyr filmerna åt sina barn. Det framgår av rapporten Video och skolungdomar, där mellanoch högstadieelever i Stockholm enkätintervjuats om sina videovanor. En stor majoritet, 84 96, har möjlighet att se på video om de skulle vilja. De äldre barnen ser oftare än de yngre och för det mesta tillsammans med någon kompis. De flesta har tittat på grova våldsoch porrfilmer som t.ex. Motorsågsmassakern, Det brinner i trosorna och Långt ner i halsen. Sammankopplingen mellan våld och sex är ingen tillfällighet. Det är grymt utstuderat, eftersom det kan ge de svåraste mentalhygieniska skadorna. Typiskt för hela gruppen våldsfilmer är att kvinnor alltmera förekommer både som offer för och utövare av våld. Mordmetoderna är utstuderade och spekulativa. Det förekommer en ökning av psykisk och fysisk tortyr av kvinnor i filmerna. I regel är dessa kvinnor mer eller mindre avklädda. Tortyren får därmed en sadistisk karaktär. Sammanfattningsvis kan sägas att det sker en upptrappning av samhällets våldsspiral. Det strukturella våldet, underhållningsvåldet och det individuel la våldet påverkar och förstärker varandra inbördes. Våld föder våld. Med kännedom om denna destruktiva påverkan borde det inte vara svårt att välja väg. Jag vågar påstå att vi har en stark opinion i vårt samhälle, som anser att mediaprodukter som förhärligar våld och förråar sexualiteten inte har något existensberättigande. Det bekräftas återingen av det stora antalet motioner som kommit in i år till våra centerstämmor. Där avspeglas den oro för utvecklingen som finns ute bland människorna. Då frågan om åtgärder mot videogram med våldsinslag behandlades för ett år sedan här i riksdagen, var jag en av motionärerna. De då framförda kraven tillgodoses nu i viss utsträckning, dock inte kravet att riksdagen skulle besluta att ge regeringen till känna sin mening om införandet av förhandsgranskning i enlighet med bestämmelserna i biografförordningen av alla videogram och filmer som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte lämnas ut till allmänheten.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

Fru talman! Det förslag som riksdagen nu har att ta ställning till innebär, om det antas, en inskränkning i informationsfriheten — i friheten för vuxna människor att fritt kunna lämna och ta emot information. Att barn skall skyddas mot våldsscener i video är vi alla överens om. Självfallet finns det välmenande motiv för den föreslagna inskränkningen av informationsfriheten. Förslaget syftar till att skydda människor i Sverige från att på video se skildringar, tillkomna i spekulationssyfte, av brutalt våld. Att sådana skildringar är motbjudande, ja vämjeliga, är en uppfattning som jag helt delar med konstitutionsutskottet. Kan vi då inte alla vara överens? Syftet med förslaget är välmenande, inskränkningen i informationsfriheten av ringa omfattning, och visst kan man — som Hilding Johansson gjorde — fråga sig, vem som kan känna sin frihet kränkt. När den här frågan diskuterades i kammaren förra året nämnde jag om min egen avsky för våld. Ingen får slå, skada eller våldföra sig på någon annan. Det är självklart att verkligt våld skall vara förbjudet. Jag berörs också illa av att läsa om och se skildringar av våld. Jag vill motverka intresset för meningslösa, råa våldsskildringar. Men, fru talman, jag vill nå framgång för min inställning, inte genom förbud, utan genom argument och övertygelse. Det är också därför informationsfriheten för mig är så väsentlig. Den är förutsättningen för att man skall kunna nå framgång på liberal väg. Yttrandefrihet, tryckfrihet, konstnärlig frihet och mottagarfrihet — dvs. rätten för vuxna personer att ta emot den information, de åsikter och uppfattningar som bjuds — utgör för mig grundläggande liberala värden. Viljan att inskränka dessa friheter finns överallt och i alla tider. Motiven för inskränkningarna är alltid upphöjda, t.ex. hänsynen till laglydnaden, ordningen, freden, nationen och allmän hälsa och allmänt välstånd. Men jag vill inte vara med om att göra grundläggande liberala friheter till en avvägningsfråga. Fru talman! Vad kan nu hända om lagförslaget genomförs? Jo, man kommer då inte att i Sverige kunna hyra eller köpa videofilmer som i spekulationssyfte visar närgånget och brutalt våld. Men man kommer också fortsättningsvis ha rätt att köpa sådana videofilmer utomlands och att föra in dem till Sverige. De våldsfilmer man tagit med sig från turistorter eller från affärsresor får man också fritt visa i sina hem för vänner och grannar, precis så mycket man vill. Man kan också låna ut filmerna till sin bekantskapskrets. Den enda inskränkningen är att man inte får ta inträde för visningen eller hyra för utlåningen. Jag är rädd för att intresset för den här typen av filmer snarast kommer att växa, när de inte längre finns att hyra eller köpa på vanliga vägar i Sverige. Det har ju, fru talman, så många gånger visat sig att förbud leder till ett ökat intresse för det man ville få bort. Hade vår Herre sagt till de två i Edens lustgård att de inte borde äta äpplena från det där trädet — att de var skadliga och att man mådde illa av dem — då är det faktiskt möjligt att vi allihopa varit kvar i Eden. Men när Gud Fader förbjöd dem att äta av frukten — då skapade han hos de nyfikna ett oemotståndligt begär. Samtidigt med att det införs förbud minskas också det personliga ansvarstagandet. Argumenteringen mot det man ogillar känns inte lika nödvändig. Det är ju redan förbjudet. Så visst kan det hända att vi, efter det förbud införts, får höra repliker som ”Titta in till oss i kväll och se på några läskiga förbjudna våldsfilmer, som vi köpte på Rhodos!” Men blir det så, kan man ju alltid vidga förbudet — kriminalisera själva innehavet av den här typen av film. Och då kan man ju också ge tullen i uppdrag att kontrollera vad det finns på de tejprullar som människor har med sig i bagaget från utlandsresan. Det går säkert att ordna med någon enkel apparatur. Och vad för slags videofilmer som visas i hemmen kan väl våra hyggliga kvarterspoliser söka hålla ett öga på. Och, fru talman, finns det inte andra slags skildringar än våldsskildringar som vi har anledning att söka komma åt? Hör inte pronografin hit, eller i varje fall vissa mera motbjudande inslag i porrfilmerna? Och vidare, fru talman, vi har ju lagar som bl.a. förbjuder hets mot folkgrupp. Men hur gör vi då, när det förekommer videofilmer med rasistiska eller rent av fascistiska inslag? Sådana filmer bör vi väl inte tillåta för visning i hemmen. En försiktig utvidgning av förbudet mot vissa typer av videofilm kan väl vara på sin plats. Men förbjuder vi filmer med fascistiska inslag får det väl ändå — för balansens skull — också gälla vissa revolutionsförhärligande filmer på den s.k. socialistiska vänsterkanten. Eller hur — fru talman! Nu målar han verkligen fan på väggen, tänker säkert flera av kammarens ledamöter. Ja, det hoppas jag verkligen. Men det finns en omedvetenhet hos många, kanske också i denna kammare, om vad inskränkningar i grundläggande demokratiska friheter kan dra med sig och efter hand leda till. Det tycker jag inte minst debatten i vår om förslagen från den s.k. tvångsmedelskommittén har visat. Det gäller faktiskt, fru talman, också flera inslag i den debatt som nu förs här i kammaren. Om mitt motstånd mot lagen om videovåld skulle bidra till att hos några skärpa vaksamheten mot nya förbud som inskränker yttrandeoch informationsfriheten, har det inte varit förgäves. Fru talman! Jag yrkar avslag på konstitutionsutskottets hemställan. Jag har också kommit till slutsatsen att inskränkningar i yttrandeoch informationsfriheten inte bör beslutas av riksdagen utan omröstning. I sådana frågor bör varje riksdagsledamot ges tillfälle att ta ett personligt ansvar. Fru talman! Att försvara friheten när det gäller företeelser vi tycker om eller är beredda att acceptera är naturligt. Det är till frihetens försvar när den tar sig former som vi djupt ogillar och föraktar som liberalismen behövs.

Fru talman! Yttrandefriheten är inte obegränsad. Den måste begränsas till skydd för människor. Gränsdragningen frihet-skydd är ofta mycket svår. Jag har länge ägnat mig åt den fråga som vi nu debatterar, och jag har kommit fram till den slutsatsen att skadan av att inte lagstifta mot extremvåldet på video är långt större än av att anta det föreliggande förslaget. Denna bedömning delas, såvitt jag förstår, av en överväldigande majoritet av folkpartiets riksdagsgrupp.

Fru talman! Regeringen har föreslagit att ersättningen till Vattenfall skulle grundas på de värden som gällde när beslutet om Sölvbacka togs. Vi reservanter i utskottet respekterar jordbruksminister Dahlgrens sätt att göra dessa beräkningar och ger honom i denna sak vårt fulla stöd. Jag yrkar bifall till folkpartireservationen vid näringsutskottets betänkande 39.
Fru talman! Utskottsmajoriteten föreslår i det betänkande vi nu behandlar att Vattenfall skall få 170 milj.kr. i ersättning för de kraftverksandelar som ägaren överlät till Sydkraft som ersättning för utbyggnadsrätten i Sölvbackaströmmarna. Vattenfall har tidigare fått 70 milj.kr. direkt av Sydkraft för dessa vattenkraftsandelar, vilket gör att Vattenfall totalt får 240 milj.kr. i ersättning för ca 70 miljoner kWh årlig vattenkraftsproduktion. Det motsvarar 3 kr. 43 öre k Wh. Om riksdagen tillämpar marknadsekonomiska bedömningar i Sölvbackaärendet, leder dessa till att Vattenfall får 14 milj.kr. av staten i stället för nu föreslagna 170 milj.kr. Riksdagen kommer, om man följer utskottsmajoritetens förslag, att donera 156 milj.kr. till Vattenfall i besparingstider, då man inte ens anser sig kunna ge folk full sjukersättning. Det är upprörande. Skälet till detta överpris, som socialdemokrater, centerpartister och moderater föreslår, är troligen bl.a. att avskräcka miljörörelsen från att upprepa det som hände i Sölvbacka. Man inte bara ifrågasatte utan vägrade acceptera ett mycket diskutabelt beslut av regeringen och lyckades med en enastående opinionsrörelse, där en nära nog helt enig ortsbefolkning sade ifrån och fick en omprövning och ett bevarande av Sölvbackaströmmarna till stånd.

Det finns enligt vpk:s mening ingen anledning att stödja utskottsmajoritetens eller folkpartireservationens bedömningar av Sölvbackas kostnader, som närmast är att betrakta inte som realistiska ekonomiska bedömningar, grundade på sakskäl, utan mera som politiska bedömningar. Det material som vi har lagt till grund för våra beräkningar, och som har redovisats i vpk-motionen, är i allt väsentligt realistiskt och grundar sig, det vill jag påstå, på faktiska förhållanden. Om andra värderingar nu läggs till grund för ställningstagandet, i likhet med vad som har gjorts i propositionen, finns det risk för att liknande värderingar görs även i andra fall och att framtida bedömningar om vad det kostar att undanta våra sista levande älvar från utbyggnad också blir beroende av ett sådant här prejudikat. Riksdagen bör därför inte godta vare sig regeringsförslaget som följts upp i folkpartireservationen eller utskottsförslaget, där det visserligen prutats 110 milj.kr., men som ändå ligger alldeles för högt. Fru talman! Vpk hävdar att kostnaderna för staten att rädda Sölvbacka egentligen blir 14 milj.kr. plus de 30 milj.kr. som Sydkraft fick i avvecklingsbidrag.

Fru talman! Reservanterna försöker sig på konststycket att få utskottets förslag att stå i motsatsförhållande till regeringens förslag. Regeringens såväl som utskottets förslag har det gemensamma och klart redovisade målet att ge vattenfallsverket full kompensation för den vattenkraft som verket har avstått till Sydkraft AB. Det har dock förflutit ganska lång tid sedan regeringen lade fram sitt förslag, mer än ett år, och det har skett vissa förändringar av beslutsförutsättningarna, som utskottet inte har kunnat bortse ifrån. Jordbruksministern, som är en mycket kunnig och förnuftig person, är helt införstådd med detta. Ingen har ifrågasatt riktigheten i utskottets beräkningar under vår handläggning. Det bekräftas helt av vattenfallsverkets egna beräkningar i aktuella vattenmål. Det är alltså fullständigt klart att utskottets förslag på grund av utvecklingen bäst uppfyller regeringens och utskottets gemensamma målsättning att ge vattenfallsverket, utifrån nu tillgängligt beslutsunderlag, en så korrekt kompensation som möjligt. I sak är det fråga om att skydda vattenfallsverkets abonnenter från extra kostnader på grund av Sölvbackabesluten, men det är lika angeläget att se till att vattenfallsverkets abonnenter inte får oskäliga favörer på skattebetalarnas bekostnad. Det är för mig en gåta att reservanterna, som har ett speciellt ansvar för det ursprungliga Sölvbackabeslutet, har något emot att skattebetalarna genom en mer korrekt kompensation kommer betydligt billigare undan. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.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

Herr ålderspresident, ärade kammarledamöter!

När jag avslutade de båda föregående riksmötena beklagade jag den ojämna arbetsbelastningen med enorm arbetsbörda mot slutet av mötet. Tyvärr måste jag även denna gång beklaga att så blivit fallet. Ett sådant beklagande är dock inte ovanligt i riksdagens historia. Jag har förståelse för den irritation som då och då kommit till uttryck, när vi så många kvällar har hållit på till kl. 24.00. Detta har varit påfrestande för oss alla, inte minst för de många medarbetare som sedan vi lämnat plenisalen fortfarande har ett par timmars arbete framför sig. Jag passar nu på att rikta ett varmt tack till alla våra medarbetare var de än verkar i vårt hus. Det hade knappast varit möjligt att slutföra arbetet i dag utan allas beredvillighet att göra sitt yttersta. Jag riktar ett varmt tack till mina talmanskolleger för gott samarbete. Jag tackar riksdagsdirektören för värdefullt bistånd och de biträdande kammarsekreterarna för hjälp uppe på podiet. När vi nu avslutar detta riksmöte innebär det samtidigt att vi avslutar den riksdag som valdes 1979. En viss känsla av vemod är naturlig vid tillfällen som detta. Flera ledamöter och goda vänner kommer att lämna riksdagen med utgången av denna riksdagsperiod. Inte mindre än 53 ledamöter, 41 män och 12 kvinnor, har bestämt sig för att inte kandidera för omval. Jag har redan haft tillfälle att tacka flertalet av de avgående, men vill ta tillfället i akt att tacka samtliga nu som avgår. Jag kan inte nämna alla. Jag nöjer mig med att omnämna dem som varit med i 20 år och längre. Per Bergman har varit med längst. Han kom till riksdagen 1951. Eric Holmqvist avgår efter 31 år i riksdagen. Göran Karlsson slutar efter 30 år. Dessa tre har tillbringat sitt halva liv i riksdagen. Hugo Bengtsson har varit med i 27 år, Essen Lindahl i 25 år. Andre vice talmannen Torsten Larsson och Ivan Svanström har varit med i 23 år. Ingvar Svanberg och Hilding Johansson har 22 år bakom sig. Anna-Greta Skantz, Jag behöver inte orda om deras insatser — de är väl kända för alla. Jag tackar de nämnda och alla övriga kamrater som nu lämnar oss för gott kamratskap och för förnämliga insatser i det allmännas tjänst. De av oss som hoppas på att återkomma i höst kommer att sakna er. Den förestående valrörelsen kommer att ta mycken tid i anspråk för er alla — det har vi redan förstått. Jag hoppas ändå att innan valrörelsen startar på allvar skall ni alla kunna få njuta av några härliga sommarveckor. Detta tillönskar jag er alla!

Herr talman! Det tillkommer mig att framföra kammarens tack till vår talman och uttala allas vår uppskattning för den oväld, det lugn och den effektivitet med vilken herr talmannen under det gångna arbetsåret har lett kammarens arbete. Jag vill också rikta vårt tack till kammarens vice talmän och alla övriga medarbetare, som med kunnighet, gott omdöme och stort tålamod hjälpt oss till rätta i vårt dagliga arbete och därigenom fått riksdagen att fungera och möjliggjort arbetets slutförande. I detta hus fattas de för land och folk viktiga politiska besluten, beslut som avgör medborgarnas livsvillkor, nationens tillstånd i dag och dess utveckling i framtiden. Ni, herr talman, har att tillse att de valda ombuden för Sveriges folk fullgör sina uppgifter enligt lag och författning och riksdagens arbetsordning. Ni har, herr talman, med vaksamhet, konsekvens och omsorg fullgjort detta ert åliggande. Vi lämnar nu kammaren efter en vårsession som i varje fall i avslutningsskedet präglats av ett kanske mer intensivt arbete än någon gång tidigare. Att vi lyckats slutföra arbetet inom fastställd tid har sin enkla förklaring i den arbetsvilja och sakkunskap som kammarens ledning med medarbetare lagt i dagen. Vi tackar för den vänliga hälsning talmannen har gett oss som färdkost på vägen. Vi behöver säkerligen någon månads avkoppling för att med friska krafter kunna ta itu med det intensiva politiska arbete som väntar oss alla innan vi på nytt återses i detta hus. Vi vill å vår sida med känsla och övertygelse återgälda herr talmannens vänliga avskedshälsning. Kammarens ledamöter önskar sin talman, vice talmännen och medarbetarna en välförtjänt avkoppling efter ett arbetspräglat riksdagsår och uttalar förhoppningen om en lugn och vilsam sommar.
Vi tackar ålderspresidenten för dessa ord, och jag förklarar härmed

Ärade kammarledamöter! I egenskap av ålderspresident hälsar jag er välkomna till det första sammanträdet vid 1982/83 års riksmöte. Vi har bakom oss ett riksdagsval, som resulterat i ett politiskt regimskifte och en stark förändring av riksdagens sammansättning. Detta tillsammans med den osedvanligt stora avgång av kammarledamöter som skett av andra orsaker än riksdagsvalet innebär att vi nu möter riksdagsarbetet med en till stora delar ny och i fråga om personuppsättning starkt förändrad kammare. Det bör ge ett inslag av nya synpunkter och värderingar som kan berika våra debatter. Jag vill ge de nytillträdande en alldeles särskilt hjärtlig välkomsthälsning. Jag vill också uttala förhoppningen om ett gott och så långt möjligt friktionsfritt samarbete mellan riksdagens ledamöter i våra för nationen så helt avgörande arbetsuppgifter. Vi möter nu en påfrestande tid med svåra och komplicerade problem, vars lösningar kommer att ta vår arbetskraft helt i anspråk. Vi har utan tvivel en arbetsfylld och intensiv period framför oss. De politiska frågeställningarna spänner över områden såväl nationellt som internationellt. Vår omvärld ger oss en bild av oro och osäkerhet. På sina håll bevittnar vi öppna konflikter med stora offer i lidande och människoliv. Den internationella upprustningen fortgår med vad det innebär av slöseri och felaktig fördelning av de tillgångar som ligger i begreppen forskning, vetenskap, kapital och arbetskraft. Den folkets röst för fred och avspänning som vädjar till förnuft och mänsklig överlevnad börjar dock göra sig gällande i skilda länder. Det är en ljuspunkt i en mörk tid. Vi när förhoppningen att fredsrörelsen skall växa, och vi vill tro på att inte galningar än en gång skall ges politisk makt att leda nationernas öden. Från dessa utgångspunkter har också den mörka tiden en ljusrand vid horisonten. Samtidigt som världen lever med politiska spänningar lever den med en ekonomisk kris av en omfattning som vi får gå 50 år tillbaka i tiden för att finna motsvarighet till. Vi avläser den i 30 miljoner arbetslösa enbart i de utvecklade industrinationerna. Vi avläser det i en stagnerad produktion och djupgående finansiella svårigheter i de flesta länder. Vi upplever fortfarande en namnlös fattigdom i ett flertal av de underutvecklade länderna, vilket tillsammans med krisen i världsekonomin aktualiserar enorma fördelningsoch solidaritetsproblem. Ej heller vårt land undviker verkningarna härav. Vårt samarbete med omvärlden i vår egenskap av industrination med utvecklad internationell handel är uppenbart för oss alla. Den lågkonjunktur som präglar världen i dag och som kännetecknas av låg tillväxt, dämpat handelsutbyte och allmänt låg efterfrågan drabbar således även vårt land. I denna situation läggs på oss alla ett ansvar att utan onödiga motsättningar se det gemensamma i arbetsuppgiften att reda upp landets ekonomiska problem och lösa den allt överskuggande och viktiga uppgiften att ge medborgarna arbete, trygghet och hopp för framtiden. Det avgörande i dagsläget är sysselsättningen. Människor som vill arbeta måste få tillfälle att realisera denna sin sunda känsla för att livet skall ha ett innehåll. För våra ungdomar som står inför mötet med arbetsmarknaden är mottagandet en livsavgörande fråga. Den avvisande kalla handen kan betyda att vi förlorar en del av vår ungdomsgeneration. Vi har inte råd med detta. Riksdagens uppgift är att värna folkstyret. Vi har alla ett ansvar för att slå tillbaka tanklösa och illasinnade angrepp mot den representativa demokratin som den kommer till uttryck i valhandlingen och i riksdagsarbetet. De anmärkningsvärda inslagen i årets valrörelse med rekommendation till väljarna att avstå från rätten att utse sina politiska företrädare och i stället rösta blankt blev dess bättre en draksådd som föll på hälleberget. Folket var klokare än demokratins fiender. Folkmeningen skall få sitt uttryck genom arbete och beslut i detta hus. Det är kriteriet på en fullödig demokrati. Riktlinjerna för nationens utveckling får aldrig påverkas av krafter utanför parlamentarismens givna rågångar. Årets riksdagsval har mobiliserat väljarna i vårt land i större omfattning än i de flesta andra länder med fritt och demokratiskt valsystem. Det är ett demokratins hälsotecken. Ärade ledamöter! Medborgarna i vårt land förväntar sig en arbetsduglig riksdag mot bakgrund av de stora arbetsuppgifter som nu väntar. De påfrestningar som vi får ta för att återställa en stabil ekonomi, sunda statsfinanser och en god sysselsättning får vi solidariskt bära. Fördelas dessa bördor rättvist och efter bärkraft, har vi goda utsikter till att de accepteras av medborgarna. Med den uttalade förhoppningen hälsar jag än en gång ledamöterna välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Till valprövningsnämnden har från riksskatteverket inkommit bevis för dem som med anledning av riksdagsvalet den 19 september 1982 har utsetts tillledamöter av riksdagen och ersättare för dessa. Bevisen, som daterats den 28 september 1982, är till antalet 349 för riksdagsledamöter och 485 för ersättare. Valprövningsnämnden har vid sammanträde denna dag granskat bevisen och därvid funnit, att de har blivit utfärdade i enlighet med 15 kap. 18 vallagen.

Herr ålderspresident! Talmannen spelar en central roll i Sveriges statsskick. Därför borde också samtliga i riksdagen representerade partier beredas tillfälle att på ett likvärdigt sätt delta i förberedelserna för talmansvalet. Så har dock inte heller denna gång varit fallet. Vi anser att sammansättningen av riksdagens presidium bör återspegla riksdagens sammansättning. De borgerliga partierna har av väljarna försatts i en klar minoritet i riksdagen, men likväl kommer tre av fyra talmän från dessa partier. Få parlamentariska församlingar skulle i sitt presidium så dåligt reflektera valutslaget. Vpk:s riksdagsgrupp har alltså den uppfattningen, att två av talmännen borde komma från arbetarrörelsens partier, antingen genom att två socialdemokrater eller en från vartdera av de båda arbetarpartierna skulle ta platsitalmanspresidiet. Detta skulle vara helt i enlighet med valresultatet. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att denna princip skall slå igenom i praxis.

Jag uttalar förhoppningen — och jag kan säga förvissningen — att talmannen med samma oväld och samma effektivitet som vi vant oss vid under de gångna åren skall leda kammarens överläggningar i fortsättningen.

Herr ålderspresident, ärade kammarledamöter! På egna och vice talmännens vägnar tackar jag för det stora förtroende ni har visat oss genom de val som nu har förrättats.
Till kammarens sekreterare ber jag att få föreslå riksdagsdirektören Sune K. Johansson. Valet gäller för tiden till dess nytt val av kammarsekreterare förrättas.

Herr talman, ärade ledamöter! När årets riksmöte i dag öppnas, inleds ett nytt arbetsår för Sveriges riksdag. Flera av eder har verkat i riksdagen under många år, andra påbörjar nu sin första mandatperiod. Gemensamt för eder alla är det ansvarsfulla värv som åvilar eder som valda ombud för Sveriges folk. I en värld där vi ständigt påminns om fredens bräcklighet är det av vikt att edert handlande väcker respekt för Sveriges engagemang för fred och avspänning och skapar förtroende för vår alliansfria hållning. De ekonomiska svårigheter som råder i världen har djupa återverkningar också i vårt land. Detta ställer eder inför många stora och svåra problem. De beslut som ni i egenskap av förtroendevalda ombud för hela svenska folket fattar under detta riksmöte kommer att beröra oss alla djupt. Vi kommer därför att med intresse och uppmärksamhet följa edert arbete. Jag önskar eder lycka och framgång under det arbetsår som nu inleds och förklarar med dessa ord 1982/83 års riksmöte för öppnat.

Herr talman! Riksdagen har i dag att pröva det förslag till statsminister som ni, herr talman, efter kontakter med riksdagspartiernas ledare, har lagt fram. Valet till riksdagen gav ett klart utslag. I våra samtal har jag därför, på den moderata riksdagsgruppens vägnar, sagt att vi i detta parlamentariska läge icke ser något alternativ till en socialdemokratisk regering. Vårt ställningstagande vid den förestående omröstningen avgörs av detta. Vid tidigare tillfällen har den moderata riksdagsgruppen röstat ja till talmannens förslag vid de tillfällen förslaget avsett regeringar i vilka vi ingått. Vi har avstått i det fall där den uppkomna parlamentariska situationen icke medgav ett bättre alternativ. Slutligen har vi röstat nej till talmannens förslag när ett enligt vår uppfattning bättre alternativ förelåg. Eftersom vi i dag icke ser något alternativ som kan få ett bredare stöd i riksdagen, kommer vi att lägga ner våra röster. Detta är inget ställningstagande till den politik som kommer att föras av den regering som kommer att bildas. Denna politik kommer att presenteras för riksdagen i morgon, och den kommer att bli föremål för konstruktiv och fast prövning från den moderata riksdagsgruppens sida, allt syftande till landets bästa.

Herr talman! Årets val innebär att socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet kommunisterna fått majoritet i riksdagen. En socialdemokratisk regering med Olof Palme som statsminister är i detta läge naturlig. Valet av statsminister är enligt vår uppfattning en fråga om att pröva huruvida talmannens förslag överensstämmer med den parlamentariska princip som är utformad i vår grundlag. Centerns riksdagsgrupp anser att talmannens förslag till statsminister är i enlighet med den parlamentariska situationen. Denna slutsats innebär inte på något sätt ett ställningstagande till den politik som en regering Palme avser att föra. Regeringens förslag kommer att i vanlig ordning kritiskt prövas i det löpande riksdagsarbetet. Mot denna bakgrund kommer centerpartiets riksdagsledamöter att avstå vid den votering som följer på talmannens förslag.

Herr talman! Valet har givit ett sådant utslag att den regering i vilken folkpartiet ingår har inlämnat sin avskedsansökan. I det givna parlamentariska läget ter det sig naturligt att det bildas en socialdemokratisk minoritetsregering under ledning av Olof Palme. Folkpartiets riksdagsgrupp avser därför att avstå i den kommande voteringen. Häri ligger — i enlighet med de uttalanden som gjorts av grundlagskommittén — inget ställningstagande till den föreslagna regeringens politik utan endast en bedömning av vad som i den givna parlamentariska situationen är rimligt. Mot bakgrund av det kärva ekonomiska läget och alla de långtgående löften som socialdemokraterna gjort i valrörelsen känner vi stor oro inför den politik som socialdemokraterna kommer att föra. Som oppositionsparti kommer folkpartiet självfallet att utsätta den politiken för en kritisk granskning.

Herr talman! Valberedningen har enhälligt godkänt gemensamma listor för valen av ledamöter och suppleanter i utskotten samt fullmäktige och suppleanter i riksbanken. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att till herr talmannen få överlämna de gemensamma listorna.

Herr talman! Liksom vid tidigare tillfällen sedan enkammarriksdagens tillkomst har i år principerna för utskottsvalen varit föremål för diskussion. Vi moderater har hållit fast vid den fördelningsmetod som anges i riksdagsordningen, nämligen proportionella val till varje utskott för sig. Övriga partier har förordat att samtliga utskottsplatser skall fördelas i förhållande till partiernas mandatantal i kammaren. Att det ändå kunnat träffas en uppgörelse om gemensamma listor i valberedningen beror på att när de båda principerna kolliderat har den i riksdagsordningen angivna metoden fått företräde. Den moderata riksdagsgruppen har således fått de fyra platser i samtliga utskott som den är berättigad till. I övrigt har folkpartiet avstått sina platser i två utskott till centerpartiet, och socialdemokraterna har avstått tretton platser i lika många sutskott till vänsterpartiet kommunisterna. Från moderat synpunkt är det angeläget att slå fast, att när nu vpk — utan att den egna styrkan räcker till — får tillträde till bl.a. utrikesoch konstitutionsutskotten, så sker det genom att socialdemokraterna överlåtit sin rätt till platser i dessa utskott.

Herr talman! Mellan 1971 och 1976 ansågs det helt naturligt att partierna hade utskottsrepresentation som motsvarade styrkeförhållandena i riksdagen. Efter 1976 har däremot det orimliga förhållandet varit rådande att ett av riksdagspartierna, vänsterpartiet kommunisterna, stått utanför utskottsarbetet. Såväl ur demokratisk synpunkt som för riksdagens arbete har detta varit otillfredsställande. Valberedningens förslag innebär att vpk kommer att ingå i tretton av riksdagens sexton utskott. Många turer har dock föregått denna lösning. Det behövs klara bestämmelser som garanterar alla partiers deltagande i utskottsarbetet. Bristerna i riksdagsordningen har framträtt särskilt tydligt efter årets val. Den lösning som nu uppnåtts får inte tas som intäkt för att arbetet med en översyn av gällande bestämmelser avstannar. Tvärtom har behovet av en sådan översyn fått ökad aktualitet. Vänsterpartiet kommunisterna kommer även i fortsättningen att arbeta för en bestående lösning av utskottsfrågan. Moderata samlingspartiet riktar kritik mot att vpk blir representerat i utrikesutskottet. Vi anser att samtliga partier bör vara företrädda i utrikesutskottet, även moderaterna trots deras märkliga agerande i utrikespolitiska frågor! Jag vill också, herr talman, säga att moderaternas hållning är anmärkningsvärd även ur en annan synpunkt. De har inte medverkat till en rättvis fördelning av utskottsplatserna på grundval av arbetsformsutredningens rekommendation. Sedan kritiserar de den lösning som trots detta kommit till stånd.